Herr talman! Jag vill börja med att försäkra herr Einar Eriksson att jag i dag liksom alltid med största uppmärksamhet lyssnat till vad han haft att anföra. Jag är mycket ledsen över att vi inte kunnat finna varandra i en vänskapsfull kompromiss i denna fråga. Jag trodde mig nästan ha bäddat för en sådan kompromiss genom vårt förslag om det 40-procentiga avdraget. Men säg mig, herr talman, den glädje som varar beständigt! Nu har jag konfronterats med livets kalla och brutala verklighet i herr Einar Erikssons gestalt, och han har avrättat de vackra tankegångarna. Men jag vill inte säga att jag tyckte att herr Erikssons argumentering var så djupgående. Han började med att säga att utskottet inte fann tillräckliga skäl för förslaget. Det säger man alltid när man inte har något riktigt sakskäl att anföra. Argumentet att andra skulle bli missgynnade har herr Tistad redan opponerat sig emot. Att vårt förslag skulle röra huvudsakligen de större inkomsttagarna skall jag återkomma till. Det verkliga tillhygget var väl att vi anammat SACO-filosofin, något som herr Eriksson tydligen ansåg vara något mycket fult. Jag vill säga att vår reservation faktiskt inte byggt på någon SACO-filosofi utan på vår egen lilla filosofi, och till den har också i princip folkpartirepresentanterna i utskottet anslutit sig. Jag skall så gå litet närmare in på detta om de högre inkomsttagarna. Inte bara herr Einar Eriksson utan även andra har ofta hävdat att akademikerna genom sin högre lönenivå under större delen av sin aktiva tid kompenseras för sin lägre standard under studietiden och för den merbeskattning som de blir föremål för. Jag vill inte bestrida att i nuläget kan detta i viss mån vara fallet, dock ingalunda för alla. Men, herr Einar Eriksson, hur blir det i framtiden?

Detta kan komma att leda till en allmän nivellering av akademikerlönerna i fortsättningen, och därigenom skulle akademikernas kompensation på löneområdet för merbeskattningen kanske mer eller mindre bortfalla. Det är den framtida beskattningen, dvs. beskattningen av dem som studerar vid universiteten nu och under de närmaste åren och som i fortsättningen kommer att träda ut i arbetslivet med en tyngande skattebörda över sig, som reservanterna särskilt har fäst sig vid. Herr Einar Eriksson var inne litet grand på SACO:s s.k. livslönefilosofi.

Herr talman! Herr Einar Eriksson försökte visa att vi skulle bryta mot en princip genom att öppna möjlighet att använda reglerna om periodiskt understöd också för de studerande — jag upprepar: med den konstruktion vi har förordat. Han hänvisade då till att riksdagen tagit ställning och gått den andra vägen genom att lämna ett direkt statligt stöd; en princip som vi har anslutit oss till. När herr Eriksson söker få fram en principskillnad nämner han de handikappade och säger att det är bra att de kan få detta stöd via periodiskt understöd. I den bedömningen är det ingen skillnad mellan herr Eriksson och mig; jag förmodar att vi också kan ena oss om att det statliga stödet till handikappade hör till det mest angelägna i fråga om ökat statligt stöd. Men fastän de är föremål för ett direkt statligt stöd, herr Eriksson, tillåter man ju tillämpning av det periodiska understödet. Enligt min mening var exemplet därför inte så lyckat när man vill visa den principskillnad som skulle uppkomma om samma tillåtelse ges även för de studerande. Jag har ingen ömmande liktorn och är inte särskilt känslig, men det var förmodligen med adress till mig, som herr Eriksson yttrade att det antydningsvis hade sagts någonting om hur detta stöd i dag skulle användas. För egen del sade jag att det periodiska understödet kan utnyttjas i fråga om alla andra aktiviteter, bara inte om barnet studerar. Då tänkte jag naturligtvis på vilka akti viteter samhället ansett ännu angelägnare än att studera. När då herr Eriksson funderar över detta börjar han tala om odågor, och det finner jag litet egendomligt — jag vet inte varför han med anledning av min formulering kom att tänka på odågor. Och sedan reser han kravet mot någon icke namngiven ledamot av kammaren att försöka ange hur många de är. Om herr Eriksson i Uppsala har infört odågorna i debatten så är det ju rimligt att han också själv besvarar frågan om antalet av dem.

Herr talman! För att börja med herr Fälldins genmäle så bad jag ju faktiskt herr talmannen om ursäkt för att min framställning blivit litet plockig därför att jag inte hade ordning på papperen, men att bli så grundligt missförstådd som jag i detta fall blivit av herr Fälldin, det trodde jag inte var möjligt ens här i huset. När jag talade om understödsformerna var det nämligen fråga om att familjefäder tvingas bisträcka barn som kanske på grund av sjukdom eller handikapp inte kan klara sitt uppehälle, vilket berättigar till avdrag för periodiskt understöd vid beskattningen. Detta ansåg jag naturligt och rimligt. Det var vad jag sade, men jag har inte med ett ord berört det statliga bidrag som utgår till de handikappade. När det gäller odågorna har jag varit med om den här debatten i många år, och man har alltid som ett skäl för avdragsrätt vid periodiskt understöd till studerande åberopat att avdrag beviljas om understödet ges till en odåga. Då frågar jag mig: Dräller det omkring så många odågor här i landet, vilkas föräldrar blir favoriserade vid beskattningen, att det finns någon anledning att ta upp en sådan debatt? Det betvivlar jag. Det tidigare fallet, barn som på grund av sjukdom inte själva kan klara sitt uppehälle, tror jag förekommer. Herr Gösta Jacobsson sade att han blivit konfronterad med min hårda och brutala gestalt. Det hoppas jag verkligen inte; jag som tillhör en av de hyggligaste i det här huset. Nej, jag sade att det system och den filosofi som herr Jacobsson vill presentera inte tål att möta den hårda och brutala verklighet som vi lever i. Det är en viss skillnad. Högern har ingen anknytning, säger herr Jacobsson, till SACO-filosofin om livslöner. Men det anförs ju i motionen och även i reservationen att man på grund av det progressiva systemet måste ta hänsyn till livslönen, Herr Jacobsson sade också i sitt första anförande att anklagelsen mot högern för att den vill skapa skattefrihet för studielånen är oriktig. Vad högern eftersträvar skulle vara en skatteutjämning över tiden. I botten av en sådan deklaration måste väl ligga uppfattningen att det i alla fall existerar någonting som heter livslön. Herr Jacobsson säger att jag gjort gällande att det inte finns tillräckliga sakskäl för att tillmötesgå motionärerna. Det är riktigt. Då säger herr Jacobsson att herr Eriksson inte anförde några sakskäl varför utskottet avslår motionerna, Jag ber de ärade kammarledamöterna att läsa utskottets mycket välformulerade och av sakskäl späckade betänkande.

Herr talman! För den som deltog i särskilda utskottets behandling av dessa frågor år 1964 och i andra sammanhang har anledning att följa utbildningsfrågorna är det naturligtvis av intresse att ta del av vad bevillningsutskottets majoritet säger i sitt betänkande i år. Jag kan instämma i vad berr Einar Eriksson har sagt beträffande den utförliga behandlingen av ärendet, och det är intressant att ta del av argumenten. Herr Eriksson har också uppehållit sig vid några av de punkter som det speciellt pekas på i betänkandet och som gör att majoriteten är negativt inställd till möjligheten att få göra avdrag för studiemedel. Utskottsmajoriteten anför att reformen år 1964 var en avgörande vändpunkt. Reformen har inneburit, säger utskottet, avsevärda utgiftsökningar för staten. En avdragsrätt skulle medföra högst betydande skattebortfall, och en sådan rätt skulle också innebära en orättvisa gentemot dem som finansierat stödet. Jag vill erinra om att de statliga utgifterna endast till en ringa del har formen av direkta stödåtgärder. Det mesta är återbetalningspliktiga medel. Ungefär 20 procent har formen av stöd, medan 80 procent egentligen bara är lån. De ökade statsutgifterna är därför i och för sig icke ett argument. Inte heller skattebortfallet kan anföras som något sakskäl. Om det är fråga om felaktigt uttagen skatt, skall väl det förhållandet rättas till. Jag bedömer utskottets skrivning så att det väsentliga argumentet är orättvisan gentemot dem som varit med och betalat studierna. Till herr Eriksson vill jag säga att jag väl känner igen argumentet. Det förekom i diskussionerna år 1964, men det hänför sig till en helt annan diskussion. Från den synpunkten kan det väl avföras ur denna debatt. Det sammanhängde med hur stor del studiebidraget skulle vara av studiemedlen. I Landsorganisationens remissyttrande till betänkandet sades, att man till nöds kunde vara med om att ge bidrag på 1750 kronor, trots att det var ett stöd som i väsentlig utsträckning betalades av dem som inte hade tillfälle att själva bedriva högre studier. Detta ingick i den stora debatten om vi skulle införa studielön här i landet. I och för sig har det alltså ingenting med skatteavdragsfrågan beträffande de återbetalningspliktiga medlen att göra, eftersom det inte gäller ett stöd från någon person utan ett lån som sedan betalas tillbaka. Jag tycker att de argument som bevillningsutskottet anfört är ovanligt klena för att motivera den ställning man tagit. Herr Tistad säger att man bör göra en utredning i denna fråga innan man tar definitiv ställning. Det ligger mycket i detta, och jag kan hålla med om det. Han säger också att återbetalningarna börjar verka nu men att de drabbar så få personer att man gott kan vänta några år. Vi har tidigare yrkat på hundraprocentigt avdrag. Den mycket mjuka kompromiss som högergruppens representanter i bevillningsutskottet har föreslagit tycker jag att man kan gå med på. Det finns en gammal god regel som säger att man inte skall låta det bästa bli det godas fiende. Det är väl inte säkert att en utredning skulle komma till exakt samma procenttal som det reservationen föreslår, men det kan bli en kompromiss, om vilken alla borde kunna enas. Därför tycker jag att man skulle kunna ta denna kompromiss och låta även den relativt lilla grupp som för närvarande är aktuell få en viss nytta därav. Herr Gösta Jacobsson talade om den stora grupp som kommer att bli berörd i fortsättningen. Jag tror att de flesta har stirrat sig blinda på en ganska liten, kvalificerad grupp med mycket höga inkomster och att man sedan har gjort hela den akademiska gruppen till ett därmed synonymt begrepp. Det är mycket troligt att akademikerna kommer att spridas ut över hela den svenska arbetsmarknaden i fortsättningen och icke kan sägas bli någon speciellt gynnad höglönegrupp. Det bör då vara en rimlig rättvisa att ge dem denna möjlighet till skatteutjämning mellan de dåliga och de något bättre åren. Herr talman! Med detta ber jag att få instämma i herr Jacobssons yrkande om bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Jag skall inte lägga mig i den diskussion som har förts i anledning av de tre reservationerna, utan jag har närmast begärt ordet för att tala om den motion som herr Georg Pettersson och jag lämnade in i våras och som är behandlad i anslutning till detta utskottsärende. Som jag vill tolka det har motionen av utskottet behandlats positivt.

Herr talman!

Jag fick en vänlig klapp på axeln för min beskrivning av det rättvisa eller orättvisa i den situationen genom finansminister Wigforss” svar: Löner är ingen rättvisesak, det är ingenting annat än måttet på en relation i standardförhållandet. Om vi godtar denna definition av lönen som måttet på någonting, kan vi väl vara överens om att ett sådant mått liksom alla andra mått bör vara så korrekt som möjligt. Då kommer man fram till den fråga som diskuterats här, nämligen SACO:s livslönefilosofi. Som herr Gösta Jacobsson har sagt har man velat göra detta till ett fult ord som man skall kunna ta fram och visa och slå tillbaka nästan alla angrepp med. Det kan dock vara skäl att mycket kort försöka redogöra — jag kan väl inte göra det så pedagogiskt riktigt som det borde göras — för vad som ligger i denna filosofi och som håller även när den konfronteras med verkligheten. Den är ett försök ati skapa ett sådant mått som jag tidigare nämnde. Man menar att den samlade inkomst som en arbetstagare under sitt liv lyckas få ihop lämpar sig bättre för en jämförelse av standardförhållanden än en godtyckligt vald månadslön eller årslön. Det är det ena ledet i denna SACO-filosofi. Jag tycker inte det skulle vara så svårt att hålla med om det, om man tänker med huvudet och inte med hjärtat. Till filosofin i fråga hör vidare att man menar att man skall använda nettooch inte bruttosiffror, om man skall göra en korrigering för den tidsmässiga fördelningen av inkomsten. Det är detta som nu beskrivs som SACO-filosofi. Jag ger herr Einar Eriksson rätt i att denna filosofi inte är fullständig därför att den utgår ju bara från en enda sak, nämligen inkomstsiffrorna. SACO har ju också sagt ifrån att man inte kan ha någon annan grund för denna diskussion än de rena inkomstuppgifterna. Jämförelsen = blir dock inte helt riktig, eftersom en del icke-monetära förhållanden måste lämnas utanför. Herr talman! När vi inom högern blivit beskyllda för att vara besmittade av det som herr Einar Eriksson kallar för SACO-filosofin, vill jag säga att allmänna skatteberedningen också uppenbarligen var besmittad av en liknande filosofi. Man slog nämligen i sitt betänkan de fast att det progressiva skattesystemet, som utgår från beskattningsårets slutenhet, missgynnar personer med lång utbildning. Detta är alltså sagt i ett offentligt betänkande, där man filosoferat på samma sätt. Det som nu kommer från SACO i detta sammanhang kan därför inte vara alldeles galet.

Vi antyder i motionen också att man med den metoden skulle kunna göra ersättningarna ATP-grundande. Det centrala motivet för motionen har varit att — vilket väl är ostridigt — kompensationsgraden blivit olika när man har försökt hitta schabloner för att utge ifrågavarande ersättningar i nettobelopp. Kompensationsgraden blir oförmånlig för långtidsfallen, och den blir oförmånlig på grund av trappstegen i skatteprogressionen. Det nuvarande systemet är oförmånligt också för de äldre människor som är beroende av varje enskilt års pensionspoäng för att ATP skall få sitt fulla värde för dem. För den som i dag hindras från att få en pensionsgrundande inkomst på grund av sjukdom eller arbetslöshet skulle det vara värdefullt om man hade en sådan anordning som vi föreslår. Jag vet att dessa frågor varit uppe till behandling vid skilda tillfällen. Jag vet också att den huvudsakliga invändningen har varit det administrativa besvär som skulle följa med en ändrad ordning. Å andra sidan verkar det som om förutsättningarna för att bemästra de administrativa svårigheterna har ökat väsentligt.

Den andra sidan av förslaget, som mera tar sikte på kompensationsgraden, kommer emellertid att kvarstå med oförändrad styrka.

Det är emellertid att notera att bevillningsutskottet beträffande skattesidan sade att utskottet inte ville bestrida att en samlad översyn av gällande beskattningsregler på detta område ur vissa synpunkter kan vara motiverad. Herr talman! Trots att utskottet i sin helhet har sagt nej till denna propå tar jag mig friheten att yrka bifall till motionen.

Herr talman! Jag vill med anledning av herr Fälldins yrkande om bifall till motionen börja med att yrka bifall till andra lagutskottets förslag, som i detta ärende innebär att motionen inte skall föranleda någon riksdagens åtgärd. De avigsidor som herr Fälldin talade om i vad gäller tillgodoräknande av sjukpenning för pension har i stort sett eliminerats genom de regler som har införts på detta område. Långtids sjuka kan nämligen under en tid av högst tre år få bortse från inkomstbortfall på grund av sjukdom vid pensionsberäkningen, och motsvarande regler har i stort sett införts fr.o.m. den 1 juli i år för den som varit arbetslös i minst 60 dagar.

I detta avseende skulle man inte vinna särskilt mycket med ett bifall till motionen — om ens något. Däremot framhåller ju också utskottet att frågan om de sociala förmånernas beskattning kan komma upp i något annat sammanhang.

Herr talman! Herr Österdahl har frågat om jag har uppmärksammat ett cirkulär från riksförsäkringsverket beträffande villkoren för sjukpenning under arbetsvårdstid och om jag är beredd att vidta åtgärder för att förhindra att sjukpenning upphör i sådana fall eller för att bereda ekonomisk kompensation i annan form. Med anledning av domstolsutslag från försäkringsdomstolen har riksförsäkringsverket i februari 1968 utfärdat ett cirkulär beträffande sjukpenning vid arbetsvård, vilket i vissa avseenden innebär ändring av tidigare praxis på området. Riksförsäkringsverket och = arbetsmarknadsstyrelsen har därefter gjort en översyn beträffande de bestämmelser som gäller för ersättning under arbetsvård i sådana fall som berörs i frågan. Enligt vad jag inhämtat avser riksförsäkringsverket och arbetsmarknadsstyrelsen att inom kort lägga fram vissa förslag i ämnet. Dessa förslag kommer att prövas av Kungl. Maj:t i vanlig ordning.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Aspling för svaret. Det har ju hittills varit så att en sjukskriven person som beviljats arbetsvård exempelvis i form av omskolning till yrke, som är lämpligt för honom, har kunnat få behålla sjukpenningen under utbildningstiden. Dessutom har vederbörande erhållit utbildningsbidrag, dvs. ett reducerat utbildningsbidrag som man kallar stimulansbidrag. Detta har tidigare utgått med 275 kronor i månaden om utbildningen äger rum i hemorten. Gifta personer kan få ett högre belopp, upp till ca 600 kronor för en familjeförsörjare som utbildas på annan ort. Beloppets storlek beror i någon mån på vilken dyrort man utbildas i. Att ersättningen fått namnet stimulansbidrag tror jag har sin grund i att den utgår utöver sjukpenningen samt är avsedd som en stimulans och ersättning för de kostnader och för de andra aktiviteter, som är förenade med en sådan utbildning, vare sig den erhålles på hemorten eller utom denna. Det är möjligheten att få behålla sjukpenningen och samtidigt få ett stimulansbidrag under arbetsvård, som har varit ett betydelsefullt komplement för att få i gång den skadade på nytt. Man har kunnat ge honom ett belopp som är större än det han som sjukskriven får i form av sjukpenning. Om en person haft relativt hygglig inkomst av sitt tidigare arbete, så har enbart sjukpenningen givit honom en bättre ekonomisk ställning än om han hade fått vanligt utbildningsbidrag. Nu är det tyvärr så — statsrådet nämner det också i sitt svar — att riksförsäkringsverket, sedan några ärenden avgjorts av försäkringsdomstolen, utfärdat nya bestämmelser, som innebär delvis ändrad praxis rörande den sjukpenning som kan utgå under utbildning. Sådan sjukpenning skall kunna utgå endast om arbetsförmågan är nedsatt med minst hälften. Det innebär att sjukpenningen och stimulansbidraget då försvinner och att endast arbetsmarknadsverkets utbildningsbidrag utgår. | Det finns flera exempel på att det har uppstått en svår ekonomisk situation för de skadade som genomgår ut bildning, allra helst som vederbörande när utbildningen startades har räknat med att få behålla den högre ersättningen under hela utbildningstiden. Nu har exempelvis personer som har gått två terminer — höstterminen 1967 och vårterminen 1968 — vid början av årets hösttermin fått besked om att de inte får behålla sjukpenningen. De ekonomiska kalkyler som de byggde sitt tidigare beslut på har därmed helt plötsligt kastats omkull. De som nu beviljas arbetsvård och inte får denna sjukpenning får naturligtvis reda på detta i förväg. Därför kan de i någon mån ändra sitt utbildningsmål med hänsyn till de ändrade ekonomiska förhållandena. Sjukkassan skall ju nu innan utbildningen beslutas besvara länsarbetsnämndens fråga om sjukpenning under utbildningstiden kan utgå. Jag skall läsa upp en bit ur riksförsäkringsverkets cirkulär. Verket säger så här: »Kan sjukpenning utgå, blir frågan, huruvida tiden för utgivande av sjukpenning skall begränsas till viss del av arbetsvårdstiden, beroende av om arbetsvården kan antagas fortgå längre tid än som kan anses erforderligt för att den försäkrade skall kunna återgå i arbete och förvärva minst hälften av den arbetsinkomst han kunnat påräkna i sin tidigare sysselsättning om han varit frisk.

Jag tycker att det är ett bakvänt förfarande, då riksförsäkringsverket sik tar till att den sjuke eller handikappade skall uppnå endast hälften av vad han tidigare tjänade. Detta kommer givetvis att påverka valet av yrke och därmed beslutet om utbildning. Indirekt kommer sjukkassan således att påverka den handikappades och länsarbetsnämndens beslut om utbildningens inriktning. Det måste väl vara fel att ha en ambition, som inte sträcker sig längre än till hälften av vad den handikappade tidigare tjänade. Det är mot denna bakgrund som jag har ställt min fråga. Jag kan nämna att under fjolåret över 16 000 handikappade genomgick yrkesutbildning, och mellan 4 000 och 5 000 blev föremål för arbetsprövning eller arbetsträning. Det finns därför anledning att tro att ett ganska stort antal personer beröres av dessa inskränkande bestämmelser. Ja, herr talman, jag ställde denna fråga för att få ett, som jag hoppades, positivt besked. Jag vet nu att åtgärder planeras, men jag har också kännedom om att det tidigare har uppstått vissa hinder, som kan föranleda en försening av handläggningen. Jag skulle därför vara väldigt tacksam om statsrådet vill ta sig an denna fråga med särskild prioritet så att problemet blir löst. Så angeläget anser jag det nämligen vara för dessa handikappade. Jag tackar än en gång statsrådet för svaret.
Herr talman! Det kanske inte finns särskilt mycket att tillägga efter den redogörelse herr Österdahl lämnat. Jag vill dock betona att de konsekvenser som herr Österdahl har pekat på har uppmärksammats av riksförsäkringsverket och av arbetsmarknadsstyrelsen, och de båda verken har på eget initiativ nu börjat med en översyn av bestämmelserna. Som jag har framhållit i svaret, kommer man inom kort — jag betonar det — att lägga fram vissa förslag. Det är det besked jag kan ge herr Österdahl för dagen. När förslaget kommit in till departementet, skall det självfallet inte fördröjas där, utan det kommer att prövas i vanlig ordning.

Herr talman! Herr Eriksson har frågat mig, om jag överväger att vidta några trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder — i form av uppsättande av flera viltspeglar eller dylikt — med anledning av den senaste tidens många älgolyckor på våra vägar. Sedan år 1963 pågår inom vägverket en relativt omfattande försöksverksamhet med viltspeglar. Totalt har ca 80 000 sådana speglar anskaffats under femårsperioden 1963—1968, och de har uppsatts på vägsträckor med en sammanlagd längd av ca 230 km. Erfarenheterna av försöksverksamheten har varit goda, och med ledning av resultaten avser man att utarbeta närmare anvisningar för viltspeglarnas användning. Försöksvis har under de senaste åren även andra åtgärder vidtagits för att reducera antalet viltolyckor. Sålunda har varningsmärken uppsatts och viltstängsel anordnats. Som exempel kan nämnas att man inom kort kommer att ha försett ca sju km av motorvägsträckan genom Kolmården med speciella s.k. elstängsel. Vidare har bl.a. i Örebro län försök gjorts med röjning av skog och undervegetation utmed vägar, som ligger i anslutning till kända viltstråk. Vägverket har sålunda i samarbete med bl.a. statens trafiksäkerhetsverk vidtagit olika åtgärder för att minska antalet viltolyckor. Verket kommer också att vidta de ytterligare åtgärder, som kan visa sig erforderliga, och därvid givetvis dra lärdom av den försöksverksamhet som bedrivits.

Herr talman! Min fråga var framför allt aktualiserad av den senaste tidens många älgolyckor. I västra delen av mellersta Sverige har vi fått ett tidigt snöfall. Vi har också fått mycket stark skare, och det har inneburit att djuren i mycket stor utsträckning gått ut på plogade vägar och på järnvägar och på så sätt blivit en verkligt stor trafikfara. Ett typiskt exempel är att inom loppet av några dagar har på ett mycket begränsat område i östra Värmland ett trettiotal älgar dödats i samband med mer eller mindre svåra trafikolyckor. Trafikfaran har bedömts så allvarlig, att markägare själva plogat upp vägar i terrängen för att försöka leda bort djuren från de farliga trafikstråken. Även om de senaste dagarnas förhållanden varit exceptionella, så vet vi att många djurolyckor inträffar på våra vägar också under normala förhållanden. Någon tillförlitlig statistik finns inte att tillgå, men med hjälp av de beräkningar som försäkringsbolagen använder kommer man fram till att det rör sig om 10 000—12 000 djurolyckor per år, varav en stor del s.k. älgkrockar. I en intressant uppsats av byrådirektör Nellborn i statens vägverk framhålles också, att djurolyckornas andel av antalet trafikolyckor kraftigt ökat. Under tiden 1958 till 1964 ökade det totala antalet olyckor på våra vägar med cirka 11 procent, under det att på samma tid djurolyckorna mer än fördubblades. Jag vill tacka statsrådet Lundkvist för svaret och för de redovisningar som lämnas däri. Jag vill understryka att det enligt min uppfattning är verkligt angeläget att de myndigheter som har hand om vår trafiksäkerhet gör vad som göras kan för att hålla denna form av olyckor — och denna form av vad jag vill kalla irritationsmoment — i trafiken på våra vägar under kontroll. Statsrådet säger i svaret, att erfarenheten av försöksverksamheten med viltspeglar har varit mycket god. Jag vill stryka under det. Det gör också byrådirektör Nellborn. Han pekar på att mörkerolyckorna nedbringades med 60 procent tack vare viltspeglar, och på sju av de femton första försökssträckorna, där viltspeglar funnits uppsatta, hände inte en enda olycka trots att det där var fråga om farliga viltstråk. I svaret säger statsrådet avslutningsvis, att verket kommer att » vidta de ytterligare åtgärder, som kan visa sig erforderliga, och därvid givetvis dra lärdom av den försöksverksamhet som bedrivits». Jag skulle vilja fråga: Får man tolka detta svar så att försöksverksamheten nu är tillräcklig för en ökad satsning på viltspeglar? Och får man då, herr Lundkvist, räkna med att de senaste dagarnas aktuella områden, bl a. i Värmland, kommer i fråga? Jag vill framhålla för statsrådet, att där har det sannerligen varit ganska sparsamt med dessa skyddsåtgärder hittills.
Herr talman! Jag kan bara säga, att i samband med att försöksverksamheten fortsätter och i samband med att man så att säga utvärderar resultaten av försöksverksamheten så fortsätter också uppsättning av viltspeglar i nya områden. Jag kan däremot inte ge omedelbart besked om i vilken mån vägverket nu inriktat sig på Värmland. Men det är glädjande att kunna konstatera att just viltspegeln spelar denna roll. Självfallet skall de positiva resultat, som man uppnått, leda till åtgärder i form av försök att möta just denna olyckstyp med viltspeglar i den omfattning som kan vara önskvärd.

Herr talman! Herr Sörenson har frågat chefen för utbildningsdepartementet vilka planer som föreligger inom utbildningsdepartementet för stärkande av utbildningen i psykoterapi för olika utbildningskategorier. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. Riksorganisationen för mental hälsa har i en skrivelse till chefen för utbildningsdepartementet hemställt att en utredning skall tillsättas med uppgift att utforma förslag angående dels utbildning i psykoterapi för läkare, psykologer och socionomer, dels utbildning av biträdande psykoterapeuter. Ärendet remissbehandlas f. n. Flertalet berörda myndigheter och organisationer har ännu inte avgett yttrande. Jag är därför inte beredd att nu uttala mig i frågan.

Herr talman! Jag fick en konkret fråga och skall svara på den, men först vill jag säga följande. Vi har en viss utbildning i psykoterapi. Den bedrivs vid alla de olika psykiatriska vårdinstitutionerna i landet. Vanligen är den inte systematiserad utan har karaktären av informell handledning. Dessutom bedrivs systematisk utbildning dels av Svenska psykoanalytiska föreningen, dels av Svenska föreningen för holistisk psykiatri och psykoanalys, dels — som herr Sörenson nämnde — vid Ericastiftelsen och S:t Lucasstiftelsen. Vi är självklart medvetna om hela den problematik som herr Sörenson tar upp, men våra experter har ännu inte klart för sig om och hur man skall gå vidare. Herr Sörenson åberopade en av våra mest kända experter på området, docenten Bengt Börjeson på Skå Edeby, och citerade honom. Jag skall be att få citera vidare ur den artikel som docenten Börjeson skrev. Fortsättningsvis skriver han så här: »Personligen beklagar jag inte att utbildningskomplexet för den psykoterapeutiska yrkesrollen förblivit olöst så länge. Det kan förefalla cyniskt med tanke på dem som drabbas — patienterna.

Därför är det väsentligt att vi av sakkunskapen får ytterligare besked om vad man på det hållet anser i frågan. Det är av den anledningen vi har begärt — det är alldeles riktigt som herr Sörenson säger att vi tar denna fråga på allvar — att än en gång få en samlad syn från fältet på problemen och hur de bör angripas. Ang. utbildning i psykoterapi fått skrivelsen på remiss. Jag har inte remisslistan med mig, men till dem som har fått den på remiss hör självfallet skolöverstyrelsen, universitetskanslersämbetet, socialstyrelsen och ett antal föreningar. Jag skall översända remisslistan till herr Sörenson.

Herr talman! Jag hade inte tänkt lägga mig i denna debatt, men när jag hörde herr Sörenson ansåg jag mig som läkare i alla fall böra säga några ord. Jag kan instämma i mycket av vad statsrådet här har sagt. Alla vet vi att själ och kropp hör ihop. Det finns ju många fler psykosomatiska sjukdomar än vi tidigare hade anat. Detta är allmänt bekant. Lika klart är det i dagens läge att all läkaruppfostran, all läkarverksamhet måste kräva djup förståelse för psykologiska och psykiatriska problem. I detta avseende hoppas jag att det blir en ännu bättre fostran av våra läkare i framtiden än i dag. Men jag undrar om det verkligen är bra att gå så långt som herr Sörenson önskar, att skapa ett statligt institut för den psykiska hälsan och ha särskilda psykoterapeuter utan läkarkompetens eller mycket dålig sådan. Problemen är så svåra att jag tycker att vi inte skall förhasta oss utan verkligen allvarligt fundera, som statsrådet just sade. Jag tror att linjen måste vara att man i första rummet får särskilda läkare med ännu mer utbildning i psykologi och psykiatri, alltså läkarspecialister, som psykoterapeuter. Att gå den andra vägen, att ge psykologerna en viss rudimentär eller dålig läkarutbildning, tror jag att det bara skulle bli elände av. Problemen har funnits länge i vissa länder, inte minst i USA, och jag tycker att erfarenheterna från psykoterapeuternas verksamhet i USA helt enkelt är förskräckande, åtminstone för oss i vårt land. Det har också blivit en ganska kraftig reaktion mot dessa psykoterapeuters härjningar i Amerika. Jag tycker inte att vi bör sträva efter att få sådana problem här i Sverige. Vad som är betydelsefullt och väsentligt är den privata aktiviteten på detta område, och den har aldrig någonsin hindrats av samhället. Vi har institutioner som fyller en god uppgift härvidlag, och jag önskar dem all lycka och fortsatt framgång i sin verksamhet. Men innan samhället som sådant griper sig an med problemen får vi nog mycket allvarligt fundera på den djupare innebörden, vart de vägar leder, som man här skulle gå. Sedan vi fått en integration mellan den psykiska och den fysiska hälsovården, varvid man söker åstadkomma att de psykiatriska klinikerna ingår i våra allmänna sjukvårdsinrättningar, vore det synnerligen olyckligt att åter skapa särskilda institutioner för den psykiska hälsovården vid sidan av den allmänna hälsovården.

Herr talman! Människokunskap innebär att man känner väl till såväl människans kropp som själ. Man får varken försumma den ena eller den andra. Vi bör i vårt land sträva efter att all människovård skall lämnas av sådana personer som har blivit utbildade och fått en god människokunskap både på det ena och det andra området. Jag anser att det är nödvändigt med en god läkarutbildning, om man skall ha ordentlig sjukvård, vare sig det gäller den psykiska eller den fysiska hälsan.

Herr talman! Om man studerar riksdagens handlingar sedan ett antal år tillbaka kan man konstatera ett hastigt växande intresse för forskningsfrågorna bland ledamöterna, vilket kanske inte är så märkligt. När man söker lösningar på de problem som man fått konkretiserade, är det ganska naturligt att man efterlyser en bättre forskning på området, så att man får ett bättre underlag för sina beslut. I regel har emellertid dessa frågor diskuterats i anslutning till vissa bestämda förslag. Någon möjlighet att sätta in de konkreta förslagen i ett något större sammanhang, att föra en meningsfull priorite ringsdiskussion, har i regel inte funnits. Vi hade i våras en debatt i anslutning till tillsättandet av en ny styrelse för teknisk utveckling. Detta beslut innebar, kan man säga, en rationalisering, men det gällde fortfarande endast en del inom hela forskningsproblematiken. Man hade i propositionen inte heller något underlag för att sätta in frågan i sitt samlade sammanhang. Varje forskningsorganisation har väl en viss ambition att analysera sitt eget område och försöker diskutera utifrån en viss helhet. Det gäller alltså både den nya tekniska styrelsen, universitetskanslersämbetet, de olika forskningsråden, Ingeniörsvetenskapsakademien, forskningsberedningen m.fl. Men likväl blir det en splittrad debatt, det kan man inte komma ifrån. Tekniska forskningsrådet gjorde ju för några år sedan ett aktningsvärt försök att en smula blicka in i framtiden för att konstatera, vilka personella och ekonomiska resurser som vi kan vänta kommer att erfordras om vi ser forskningspolitiken i dess internationella sammanhang. Det var ett bra arbete som gjordes, men det har inte lett till någon fortsatt debatt i något forum. Det var en svala på det analyserande området, men den synes ha dött. Forskningsberedningens sekreterare gjorde också för några år sedan ett aktningsvärt försök att i en ganska lång och omfattande promemoria försöka blicka framåt i tiden på de olika forskningsområdena och föra en meningsfull debatt. Den promemorian var ute på remiss hos ett antal instanser, och sedan har den blivit helt bortglömd. För i dagarna tre år sedan fördes det en ganska intensiv debatt både i denna och i andra kammaren om den svenska forskningsplaneringens organisation. Det var kanske första och hittills enda gången som man har gjort ett försök att ta upp en diskussion tvärs över hela fältet om de samlade principerna. Som ledamöterna säkert minns, blev det i denna kammare avslag på för slaget om att göra en utredning av problemen, medan andra kammaren däremot biföll förslaget. Det har alltså gått tre år sedan den principiella diskussionen fördes, och det har, med undantag av tillkomsten av styrelsen för teknisk utveckling, i realiteten inte hänt någonting. Forskningsberedningens status och arbetsformer är i princip oförändrade. Det enda som i sak har hänt är att man där har bytt sekreterare. Vi har därför väckt en motion vid årets början, där det pekas på behovet av en samlad översyn. Det är ju ganska stora belopp totalt sett som vi använder, och landets resurser är även om Sverige bedöms vara ett relativt rikt land — ganska begränsade. Det måste därför vara oundgängligen nödvändigt att föra en meningsfull prioriteringsdebatt. Men för att kunna föra en sådan fordras det faktiskt ett underlag för diskussionen, om man inte skall tala förbi varandra. Vi har i motionen pekat på olika nivåer i beslutsprocessen. Inte minst har där tagits upp de stora problemen, som ur kostnadssynpunkt är tungt vägande. Vi har kärnenergiprogrammet. Vi har diskussionen om storacceleratorn och vi har det svenska rymdprogrammet. Det sitter kommittéer var och en för sig och diskuterar dessa frågor. Det är naturligtvis riktigt att det går till så därför att det behövs en analyserande och inträngande diskussion om de faktiska problemen. Det finns emellertid inte något forum, som tar upp dessa frågor och ställer dem mot varandra och som också har tillfälle att diskutera de alternativa forskningsprogram, som vi skulle kunna ställa upp emot dessa, exempelvis en ordentlig inträngande alternativdebatt huruvida vi skall satsa i en helt annan omfattning på problemen som rör u-länderna. Vi har likaså miljöpolitiken. Ett litet steg på väg mot ett forskningspolitiskt ställningstagande har ju tagits i fråga om miljöpolitiken, där man har knutit samman forskningsprogrammet med ett verk, som skall syssla med de löpande frågorna. Jag tror att det är en riktig väg att gå, men någon samlad bedömning tvärs över hela fältet har däremot inte skett. Forskningsberedningen är ju — det har påpekats många gånger — endast ett rådgivande organ. Det är personer som har blivit handplockade av regeringen för att vara dess personliga rådgivare. De har i och för sig icke något ansvar för sin funktion — de är på sitt område skickliga och duktiga människor, men de har så att säga ingen förankring. Organet har inte heller någon formell eller officiell status, vilket innebär att överläggningarna är slutna. Det samarbetar inte på ett normalt sätt med andra forskningsorganisationer. Det kan ta upp ett problem som man tycker är intressant, men någon systematisk behandling kan det rimligtvis inte bli. Detta säger sig också självt med det lilla kansli som forskningsberedningen förfogar över — en högkvalificerad skereterare, en vetenskapsman och en kvalificerad medarbetare till honom. Det torde inte finnas några möjligheter för dessa personer att ta upp frågorna till en större principiell diskussion. Jag har därför funnit det angeläget och nödvändigt att problemen lyfts upp till en annan nivå och att det sker en prioriteringsdiskussion, en diskussion om arbetsfördelningen mellan de olika forskningsorganen och att forskningsberedningens status i detta sammanhang granskas. Det är möjligt att forskningsberedningen skall bli ett organ, som skall syssla med de allmänforskningspolitiska frågorna, men det skall beredningen i så fall göra efter en utredning. Utskottet har konstaterat att de frågor, som motionärerna tar upp, är ytterst betydelsefulla och viktiga, men utskottet har i sin diskussion strängt taget kommit fram till att någon form av utredning inte kan tänkas i detta sammanhang. Om jag skall tolka utskottsskrivningen riktigt, innebär den att utskottet i stort sett har ansett att det bör bli forskningsberedningen som själv får ta upp dessa saker. Detta måste betyda att utskottsmajoriteten inte riktigt har klargjort för sig vad forskningsberedningen egentligen har för status och funktion. Den är, som jag förut sade, uteslutande en samling enskilda personer som är tillkallade med statsministern som ordförande för att vara rådgivare i de frågor, som tas upp av regeringen eller möjligtvis tas upp av enskilda ledamöter i forskningsberedningen. Den sammanträder ytterst sporadiskt och har som sagt inte något sådant kansli att någonting kan göras. Det har i utskottsskrivningen sagts att denna fråga är av den karaktären, att det inte är rimligt att den blir föremål för en utredning utan att det bör vara en fast organisation. Jag tror att majoriteten har missförstått vad som anförts i motionerna. Utredningen, som ju bör vara parlamentarisk enligt vår uppfattning, bör alltså endast fastlägga arbetsfördelningsfrågorna och ansvarsfördelningsfrågorna så att det inte blir några viktiga frågor som faller emellan. Jag kan som exempel nämna rymdforskningen, storacceleratorn och kärnenergiprogrammet. Ingen av dessa tre frågor har behandlats i forskningsberedningen, de har inte ställts mot varandra eller mot annan forskning och det har inte heller kunnat föras någon meningsfull alternativdiskussion. Motionerna har under våren och sommaren varit föremål för remissbehandling och för en ganska intensiv debatt såväl hos Ingeniörsvetenskapsakademien som hos universitetskanslersämbetet. Båda dessa remissorgan har i stort sett instämt i de synpunkter, som kommit till uttryck i reservation 1, och tillstyrkt att utredning görs för att råda bot på de oklarheter som här föreligger. Jag tror därför, herr talman, att re Ang. forskningspolitiken servanterna befinner sig i ett mycket gott sällskap när de ställer yrkandet om utredning. I sina huvuddrag sammanfaller yrkandet med det yrkande som ställdes för tre år sedan och som i det närmaste vann riksdagens bifall. Herr talman! Jag skall nöja mig med detta och sluta med att yrka bifall till reservation 1.

Herr talman! Just detta område tillhör ju dem som är synnerligen svårbemästrade, framför allt när det gäller tanken att man skall kunna dra upp riktlinjer för forskningsverksamheten. Tillåt mig bara i all hast erinra om att forskningsberedningen i den nuvarande organisationen har en ställning, vilket herr Wallmark mycket riktigt framhöll, såsom rådgivande men också kontaktbefrämjande organ. Den är alltså ett forum för samråd om den långsiktiga inriktningen av den svenska forskningspolitiken men den har inte beslutanderätt. Den är ett rådgivande organ för regeringen. Utskottet anser sig ändå kunna konstatera, att det kan räkna med att våra forskningsproblem sätts in i sina internationella sammanhang och att man också genom kontakter med utlandet bereder möjlighet att analysera och ta ställning till nya idéer inom forskningspolitiken. Men vad utskottet framför allt vill trycka på är att besluten måste vara politiska. Det betyder alltså att regering och riksdag är de organ som har att fatta de beslut som kan föranledas av de förslag som kommer från forskningssidan. På det hållet sker nämligen en bedömning efter vetenskapliga grunder. Riksdag och regering får sedan besluta om vilka förslag som skall prioriteras. Inom utskottsmajoriteten har vi den uppfattningen att det knappast är möjligt att göra någon prioritering på forskningens område, därför att det är så mycket som händer. Vi vet att forskningen accelererar i allt hastigare takt. Grundforskningen serverar material som det sedan får arbetas vidare på. Vi har att ta hänsyn till de internationella förhållandena, och vi har också att räkna med tillgången på forskare på olika områden. När nu utskottet haft att behandla dessa motioner, har det kommit fram till att forskningsberedningen själv bör ta ställning till de administrativa problemen, något som ju också sker. Vi vill vidare erinra om att Ingeniörsvetenskapsakademien sysslar med i varje fall en del av de problem, som motionärerna har berört.

I anledning av vad herr Wallmark sade beträffande det här ärendets tidigare behandling vill jag till sist fästa uppmärksamheten på att högern står ensam i den här frågan.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

Herr talman! Jag trodde ett slag att jag hörde fel, när herr Mårtensson sade att det knappast kan göras en prioritering inom forskningsområdet, därför att det händer så mycket. Jag förmodar att det var en felsägning. Vi gör ju ständigt försök till prioritering! Vad reservanterna har pekat på är att prioriteringsdiskussionen inte är meningsfylld, eftersom riksdagen inte serveras alternativa lösningar. De grundläggande principiella diskussionerna har icke förts, förs icke och synes inte heller komma att föras någonstans utan en ingående analys. Att en sådan analys behöver göras tror jag inte att det råder någon tvekan om. Diskussionen rör sig alltså uteslutande om i vilka former analysen skall göras — i form av en parlamentarisk utredning, under hand på departementsplanet eller i dess rådgivande organ, forskningsberedningen. Forskningsberedningen har ju ingen annan uppgift sig ålagd än att vara rådgivare; den fogas inte på något sätt in i sitt sammanhang. Nu antar majoriteten i utskottet, att forskningsberedningen skall komma att ompröva sina organisatoriska arbetsformer. Ja, samma formulering användes för exakt tre år sedan, och såvitt jag förstår har ingenting hänt under den tiden. De statliga insatserna på forskningens område ligger uppskattningsvis någonstans mellan 800 och 1000 miljoner om året — det möter stora svårigheter att konstatera hur stort beloppet i realiteten är, men det är dessa stora pengar vi diskuterar. Utskottsmajoriteten säger: »Ställning måste därför tas till varje projekt för sig.» Det innebär enligt min åsikt en svår missuppfattning — så får det definitivt inte gå till, utan vi måste väga det ena mot det andra. Vi kan inte behandla ett eventuellt förslag om rymdforskning helt för sig utan att sätta in det i sitt sammanhang och väga om vi skall lägga de kanske 40 eller 50 miljonerna på någonting annat och vad det i så fall kan ge. Svagheten i hela denna diskussion är ju att riksdagen, som beslutar med Ang. forskningspolitiken ledning av förslag från regeringen, icke någonsin haft ett ordentligt underlag för att diskutera och ta ställning till alternativa lösningar. Även om regeringen prioriterar en lösning finns det inget underlag för en sådan diskussion. Det måste alltså här vara fråga om ett missförstånd eller en felsägning från herr Mårtenssons sida, och detta styrker väl ännu mera reservanternas uttalande. Så säger herr Mårtensson att universitetskanslersämbetet varit tveksamt. Ja, det kan jag inte bedöma — jag har inte talat med universitetskanslern i frågan. Men i sin avvägning mellan plus och minus har han tydligen funnit, att övervägande skäl talar för att en utredning kommer till stånd; och det är en ganska representativ grupp som har deltagit i det beslutet.
Herr talman! Herr Wallmark kom in på prioritering och talade om eventuell felsägning från min sida. Jag förutsätter att vad motionärerna avser är en prioritering på lång sikt. Givetvis skall en prioritering göras, men jag tror inte att den kan göras på längre sikt med hänsyn till att utvecklingen går i allt hastigare takt.

Herr talman! Jo, herr Mårtensson, det är på lång sikt man måste göra en prioritering. Om vi startar ett kärnenergiprogram är det verkligen en långsiktig prioritering vi ger oss in på — har vi sagt A får vi också säga B när det gäller ett sådant program. Det blir automatiskt ständigt stegrade kostnader under en mycket lång period. Vi måste alltså ha tidsperspektivet fullt klart för oss. Vi har ju satsat åtskilliga hundra miljoner på kärnenergiprogram, och det framgår av utredningen att vi fått en mycket hög produktion av licentiater och doktorer på detta område, medan det råder en påtaglig brist inom andra områden. När Chalmers för något år sedan skulle ha en professor fick man ett tiotal sökande som fått sin utbildning på Studsvik, men det man egentligen behövde fanns inte att tillgå i landet. Alla de konsekvenserna måste man ta hänsyn till och därför blir det verkligen, herr Mårtensson, fråga om en långsiktig bedömning av de stora problemen när man diskuterar prioriteringen.
Herr talman! Jag hade inte tänkt lägga mig i den här diskussionen, eftersom både utskottsmajoriteten och herr Mårtensson på ett klargörande sätt har påvisat svagheten i herr Wallmarks resonemang. Jag kunde emellertid inte underlåta att begära ordet när jag hörde herr Wallmarks första inlägg, ty det innehöll flera rena felaktigheter. För det första säger herr Wallmark, att de överläggningar som förs i forskningsberedningen är mörklagda, hemligstämplade. Det är fel. Statsministern sade vid den förra stora debatten i denna fråga klart ifrån att han uppmanar alla i forskningsberedningen ingående forskare att i den offentliga debatten klargöra sin ståndpunkt i de frågor som tas upp. Vidare offentliggörs årsberättelserna från forskningsberedningen. Vidare publicerar forskningsberedningen fortlöpande monografier över problem som har behandlats i forskningsberedningen, exempelvis samhällsforskningen och materialforskningen. Mig veterligt är också protokollen från forskningsberedningens sammanträden offentliga handlingar. För det andra säger herr Wallmark att forskningsberedningens kansli saknar resurser. Det är ett litet kansli, men kansliet arbetar på så sätt att man tar hjälp av ett stort antal experter. Man kopplar i själva verket in en stor del av de svenska grundforskarna och fors karna på tillämpningsområden för att göra de monografier, som sedan offentliggörs. För det tredje säger herr Wallmark, att man i forskningsberedningen icke har haft tillfälle att diskutera prioriteringsfrågor av typen: skall vi satsa på rymdforskning, skall vi satsa på en storaccelerator eller inte? Det är rätt anmärkningsvärt att få höra ett sådant påstående från denna talarstol. Jag har som statssekreterare och statsråd deltagit i flera debatter i forskningsberedningen där rymdproblematiken har ställts mot annan forskning, där frågan om storacceleratorn har ställts mot annan forskning. I fråga om storacceleratorn vill jag göra det tillägget, att departementet när frågan först på allvar aktualiserades från CERN sände ut en omfattande remiss till hela den svenska forskningsvärlden och begärde att den skulle ställa denna partikelforskning mot annan forskning och göra en avvägning. Det var en utomordentligt intressant läsning vi fick på den punkten. Det blev praktiskt taget ingen nyanserad debatt bland forskarna själva i denna offentliga remiss. Herr Wallmark inbjuds att ta del av remissyttrandena i den frågan. Slutligen säger herr Wallmark, att riksdagen inte får tillfälle att diskutera alternativa lösningar. Jag vill bara erinra herr Wallmark om att i de situationer där det är möjligt att diskutera konkreta alternativ har riksdagen fått möjlighet därtill. Varje år presenterar vi från vårt departement i statsverkspropositionen när det gäller anslag till forskningsråden ett allmänt resonemang, som visar vilken avvägning regeringen har gjort mellan olika forskningsråd. Också i den proposition som lades inom finansdepartementet av statsrådet Wickman, där det gällde tillskapandet av styrelsen för teknisk utveckling, angavs en prioritering, och det fanns stora möjligheter för herr Wallmark och andra i riksdagen att föra en vettig och konkret alternativdiskussion.

Herr talman! Det var ju stora ord herr Moberg tog i sin mun. Det förefaller som om han inte trodde att jag följde med i den forskningspolitiska debatten och att jag inte läste forskningsberedningens protokoll. När det gäller storacceleratorn kan jag tala om för statsrådet Moberg, att jag hade en interpellationsdebatt med statsrådet Palme i den frågan. Jag tror därför att jag så långt det har varit möjligt har satt mig in i den problematiken. Jag har ocks tagit del av de diskussioner som har förts i forskningsberedningen. När jag säger att debatterna i forskningsberedningen inte är officiella, beror det på att de protokoll som skrivs är »tillverkade». Det är där inte fråga om några ställningstaganden, utan protokollen redovisar endast den diskussion som förts. Det blir en diskussion uteslutande för sig. Forskningsberedningen har inte haft till uppgift att ställa de olika forskningsinstanserna mot varandra, och det finns heller ingenting som säger att den gör det. Jag kan väl inte anklaga statsrådet Moberg för detta; han är endast ansvarig för den högre utbildningen. Inom samma departement har ju statsrådet Palme hand om forskningsfrågorna. Statsrådet Wickman sysslar med den tekniska forskningen, men det gör naturligtvis också statsrådet Moberg eftersom han har hand om de tekniska högskolorna. Statsrådet Palme sysslar med en del forskningsråd. Men den diskussion, statsrådet Moberg, som riksdagen har tillfälle att föra och också för i anslutning till anslag till forskningsråden, ger ju inte tillfälle till någon grundläggande diskussion. Vad vi kunnat konstatera är väl att forskningsråden successivt förändrat karaktär från att vara stödjare av spjut Ang. forskningspolitiken spetsar inom forskningen på sitt område till att i växande utsträckning ta på sig löpande utgifter, som man inte funnit möjligheter att rymma inom universitetens ordinarie ram. Det är den utveckling som har skett. Men det är endast genom underhandsinformationer man kan ta del av dessa uppgifter. Någon saklig diskussion i denna fråga finns det inte möjligheter att föra. En hel del av de argument som statsrådet Moberg nu för fram beträffande forskningsberedningen är en upprepning av vad som sades för tre år sedan. Jag har läst igenom protokollen från debatten i både första och andra kammaren, varvid statsrådet Palme skötte diskussionen här och statsminister Erlander skötte den i andra kammaren. Där finns ord för ord vad som sades vid det tillfället, och statsministern ställde konkret frågan till fru Sjövall i andra kammaren: »Menar fru Sjövall att debatterna i forskningsberedningen skall vara offentliga?» Han tyckte definitivt inte att det skulle vara på det sättet att det skulle bli ett formligt beslutsprotokoll, där alternativ ställs mot varandra. Fru Sjövall sade att hon inte menade det, och det menar inte jag heller. Men det förefaller som om statsrådet Moberg använder metoden att »höja rösten därför att argumenten är svaga». Det hjälper inte, statsrådet Moberg, ty situationen är den som har konstaterats av motionärerna — och även av utskottsmajoriteten, fast majoriteten inte vill gå med på det konkreta förslag som reservation 1 innefattar. Här råder inga delade meningar, så det är kanske inte så stor idé att föra argumenteringen på det sätt som statsrådet Moberg gör.
Herr talman! Jag tog inga stora ord i min mun! Jag kom upp i talarstolen och gav vissa fakta på tre, fyra punkter där herr Wallmark vilselett kammaren om de verkliga förhållandena.

Herr talman! Nej, statsrådet Moberg, jag har faktiskt inte vilselett kammaren i dessa frågor. Vad jag har sagt är att forskningsberedningen inte har något uppdrag och inte någon status att föra en prioriteringsdiskussion och att den inte heller har gjort det. Den har enskilt diskuterat exempelvis storacceleratorn i anslutning till de remissyttranden som, om jag minns rätt, utbildningsdepartementet har fått in vid sin stora remiss. Någon diskussion om rymdforskningsprogrammet har inte förts, såvitt jag kan erinra mig. En arbetsgrupp hos statsrådet Wickman sysslar med de frågorna för närvarande, men det har ju faktiskt inte gjorts någon avvägning när det gäller dessa problem och man har, som jag sade, inte diskuterat någon alternativlösning — att använda dessa pengar på ett annat område. Exempel lämnade vi i motionen, och jag nämnde exempel också i talarstolen: miljöforskningsfrågorna, u-landsproblematiken och andra. Det är väl inte någon idé att försöka inbilla kammaren att dessa saker diskuterats, när det inte har skett.

Herr talman! En upplysning till, herr Wallmark! Diskussionen i forskningsberedningen om storacceleratorn ägde rum innan remissen till universiteten gick ut. Sedan var det en ny diskussion i forskningsberedningen på basis av vad som kom fram i remissyttrandena. att för riksdagen skulle framläggas de förslag, vartill en dylik utredning kunde giva anledning; ävensom